Herr talman! Man har från flera håll talat om vilka enorma skadeverkningar tobaksrökningen medför, inte bara för dem som röker utan också för dem som av olika anledningar tvingas till passiv rökning och som därigenom ådrar sig sjukdomar på grund av rökares brist på hänsynstagande. Jag kan ändå inte underlåta att beröra en del av de frågor som utskottets talesman uttalade sig om. Sylvia Pettersson sade att vi är eniga i kampen för folkhälsan, och hon försökte på det sättet ”sammanföra” reservanten i näringsutskottet och motionärerna med näringsutskottets majoritet. Men där gjorde hon alldeles galet, för i praktiken är vi definitivt oeniga i kampen för folkhälsan. Det kan ju inte vara så, Sylvia Pettersson, att man arbetar för samma mål både när man vill tillåta reklam för ökad tobaksrökning och när man för en kamp för att förbjuda denna förskönande och rökbefrämjande reklam. De som säger sig vilja ställa upp i kampen för folkhälsan bör nog byta sida, både i näringsutskottet och i andra sammanhang. Att tillåta tobaksreklamen såsom den bedrivs i dag är icke att föra en kamp för folkhälsan, utan det är att föra en kamp mot folkhälsan. Sedan vill jag säga att Sylvia Pettersson verkar obenägen att svara på frågor.

Dessa myndigheter har klart markerat att de vill få bort tobaksannonseringen. I november 1981 sade socialstyrelsen i sitt yttrande över tobakskommitténs betänkande: ”Enligt socialstyrelsens mening är det önskvärt att tobak likställs med vin och sprit. Det totalförbud som gäller för marknadsföring av spritdrycker synes fungera utan svårigheter. Detta skulle förmodligen även ske beträffande tobak.

Det synes lämpligt att bestämmelserna om marknadsföring av alkoholdrycker görs tillämpliga även på tobaksvaror. Lagen med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker har i praktisk tillämpning inte berett konsumentverket/KO några egentliga problem.” Jag måste ställa mig frågan: Vad är det som näringsutskottet väntar på? Vad är det som staten väntar på? Har inte dessa två berörda myndigheter klart och entydigt sagt ifrån att de vill ha slut på tobaksreklamen i dess nuvarande utformning och att de vill införa en begränsad reklam efter samma regler som gäller för reklam om alkoholvanor? Frågan om passiv rökning har berörts. Det har också sagts tidigare att över 20000 barn bär på luftvägsinfektioner därför att de utsätts för passiv rökning. I Stockholms län har, genom beslut i landstinget och i det berörda trafikbolaget, förbjudits rökning inomhus på stationerna i tunnelbanan. Detta har inte något stöd i lagstiftningen. Några sanktioner kan därför inte tillgripas. Många människor tar inte hänsyn — det märker vi som åker med tunnelbanan dagligen. Många människor tar inte hänsyn i den utsträckning de borde, för de menar att det inte är i lag förbjudet att röka. Hos de politiska instanser som genomfört det här förbudet mot rökning har det ändå i bakgrunden funnits en insikt om att passiv rökning definitivt är skadlig och att man bör möjliggöra för människor att slippa utsättas för sådan. Förutom dem som alltid blir sjuka av passiv rökning finns det också allergiker som inte tål tobaksrök. Även dem borde man stödja från näringsutskottets sida. Riksdagens byggnadskommitté för det nygamla riksdagshuset har beslutat dels av besparingsskäl, dels med tanke på allergiker att t.ex. icke ha heltäckningsmattor i lokalerna. Förvaltningsstyrelsen har sagt att man måste skapa rökfria miljöer framför allt i matsalen. Det vore på tiden att näringsutskottet och majoriteten i denna kammare åtminstone gick så långt att man var ense med motionären och reservanten om att en förskönande tobaksreklam, såsom den i dag tar sig uttryck, inte skall tillåtas. Sylvia Pettersson sade något om att 1970-talets antirökpropaganda har gett resultat, att det har blivit en förändrad attityd. Hon försökte låta påskina att det satsas stora resurser på just antirökning. Men det är inte tack vare tobaksreklamens utformning eller möjligen förändrade utformning utan trots denna som en ny attityd har uppkommit. Jag tror att den förändrade attityden beror på att fler människor trots allt fått bättre insikt om vad det gäller. Sylvia Pettersson sade också någonting om att reklamen inte ges så stor chans. Hon menade ungefär att reklamen inte försöker utöva påtryckning mot människorna att börja röka. Man kan ställa sig frågan: Hur framställs då bruket av tobak i reklamen? Jo, man framställer det så att röka är tufft, du blir självsäker av att röka, det är vackert att röka osv. Det är det budskap som tobaksreklamen pumpar ut till människorna — inte minst till ungdomen. Det är den typen av reklam som de som i det här avseendet visar något ansvar för folkhälsan vill förbjuda. Slutligen vill jag bara ta några siffror. När Sylvia Pettersson såsom talesman för utskottet talade om reklamen, sade hon att det också satsas resurser för att upplysa om tobakens skadeverkningar. Enligt en färsk uppgift om hur det förhåller sig på denna punkt visar det sig att Tobaksbolaget årligen ger ut ca 20 milj.kr. på marknadsföring av tobaksartiklar. För upplysning om tobakens skadeverkningar ger staten ut 1,9 milj.kr. Det är alltså en tiondel eller knappt det. Det stod för en tid sedan i en av våra dagliga tidningar att Tobaksbolaget beslutat sig för att ge ut en ny cigarett. Man har slopat detta med lågtjäremodell och allt vad det heter, eftersom vetenskapen visat att man röker desto mer av sådana cigaretter och får i sig och sprider ut lika mycket gifter till andra människor ändå. Enligt den här tidningsuppgiften skall man satsa 9,8 milj.kr. i marknadsföring av denna cigarett. Jag måste fråga Sylvia Pettersson vare sig hon är benägen att svara eller inte: Tycker hon att detta är vettigt? Tycker hon att det är ett riktigt sätt att satsa pengar på? Jag skulle till slut vilja säga ett par ord om Nordiska rådet. I Nordiska rådet har Sverige i varje fall en gång i tiden varit pådrivande när det gällt att få till stånd ett förbud mot tobaksreklam. Det skedde 1978. Norge, Finland och Island har följt upp detta som Sverige varit med om att driva fram. I Sverige bryr vi oss inte ens om att i ett utskottsbetänkande ge uttryck för att man skulle vilja ha bort den här reklamen.

Herr talman! Alkoholkonsumtionen tycks tyvärr öka igen. Det framgår av siffror som Systembolaget presenterade för ett par veckor sedan. Ökningen hänför sig till vinoch starkölskonsumtionen, medan spritdryckerna företer en liten minskning. Jämförelserna är då gjorda med statistik för 1981. Vid jämförelse med 1979 års konsumtion av alkohol är det fråga om en viss minskning. Det är dock alarmerande att alkoholkonsumtionen inte varaktigt och trendmässigt minskar. Alkoholskadornas omfattning och svårighetsgrad ökar. Som det sagts så många gånger förr måste totalkonsumtionen minska om vi i vårt samhälle skall kunna minska alkoholskadorna. I kampen för att minska totalkonsumtionen måste alla tillgängliga medel användas och då även reklamförbud mot alkoholdrycker. Vidare måste det goda föredömet få råda. Exemplets makt är fortfarande av betydelse. Det behövs vidare upplysningsverksamhet, skolinformation, alkoholfria miljöer, kampanjer, hälsofostran och alternativa festdrycker. Även fortsättningsvis måste vi har restriktioner, liksom vi verksamt måste använda prisinstrumentet. Lagstiftningen om reklamförbud mot alkoholdrycker från 1978 har säkerligen haft en viss effekt när det gällt att avglorifiera alkoholen. I en motion från riksmötet 1981/82 har Margareta Andrén och jag föreslagit att riksdagen hos regeringen begär en utvärdering av lagstiftningen om reklamförbud mot alkoholdrycker. Näringsutskottet avstyrker motionsförslaget. Motiveringarna för avslagsyrkandet har tidigare berörts. Jag sätter verkligen ett frågetecken i kanten för motiveringarna till detta avslagsyrkande. Vi motionärer menar att lagstiftningen är tämligen vag. En ändring av sanktionerna vid överträdelser av lagen borde kanske övervägas. En del företag har under årens lopp överträtt gällande bestämmelser. När det gäller de mycket stora ekonomiska intressena inom alkoholhanteringen kommer man säkerligen även fortsättningsvis att pröva nya vägar för att uppnå maximal vinst på sin hantering. Man flyttar över sina marknadsföringsåtgärder på andra områden. Metoderna kan alltmer förfinas, för att man skall kunna undgå bedömning av marknadsdomstol eller konsumentombudsman. Det är mot bakgrund av nämnda företeelser som vi föreslår riksdagen att ge regeringen i uppdrag att göra en utvärdering av lagstiftningen om reklam för alkoholdrycker. Givetvis är det angeläget att också reglerna för marknadsföring av tobaksvaror ses över, i avsikt att bestämmelserna för marknadsföring av alkoholdrycker och tobaksvaror blir likalydande. Vi behöver eftersträva en samordning på detta område även med övriga nordiska länder, vilket här framförts. Vi i Sverige har varit med om att driva fram en rekommendation i Nordiska rådet. Det vore angeläget med åtgärder som medverkar till att denna rekommendation gäller även i vårt land. Det särskilda yrkande som Margareta Winberg tidigare presenterat för kammaren tillgodoser i princip Margareta Andréns och mitt motionsyrkande, varför jag yrkar bifall till det framställda särskilda yrkandet. Det innebär att jag yrkar avslag på utskottets hemställan. Herr talman! Jag vänder mig nu både till de ledamöter som finns här i kammaren och till dem som hör på debatten på annat håll. Jag vill kraftigt understryka följande: Vid voteringen bör ni alla stödja det särskilda yrkande som delats ut i kammaren. Det är ett bra steg på vägen när det gäller att ytterligare motverka marknadsföringen av alkohol och tobak. Ett riksdagsbeslut har i sig stor betydelse för en fortsatt och mera framgångsrik kamp mot alkoholbruk och tobaksbruk. Medverka alltså till detta!

Herr talman! I fråga om tobaksreklamen gäller det att riksdagen tar konsekvenserna av tidigare beslut. Lika väl som man tidigare beslutade att förbjuda annonsering av alkoholvaror, bör man nu också förbjuda tobaksreklam. Frågan om tobaksreklamen är i mångt och mycket en symbolfråga. Rökningen är enligt flera nationella och internationella vetenskapliga undersökningar en av orsakerna till många och svåra sjukdomstillstånd. Vi måste således se tobaksreklamen som en folkhälsofråga. Därför visar dagens beslut om vi skall förstärka kampen för folkhälsan eller ej. Herr talman! Jag yrkar bifall till det av Margareta Winberg framställda särskilda yrkandet.

Herr talman! Jag skall bara till slut göra följande reflexion. Som framgått av debatten har, glädjande nog, ett ökat medvetande om tobaken som en av de verkligt stora hälsoriskerna i det industriella samhället börjat sprida sig. Det vore bra om denna insikt så småningom också spred sig till näringsutskottet. Under överläggningen har — förutom att min reservation tagits upp — ett särskilt yrkande framlagts, till vilket flera talare har yrkat bifall. För att underlätta voteringsproceduren tar jag härmed tillbaka mitt yrkande om bifall till reservationen. Jag uppmanar alla dem som tänkt stödja reservationen att i stället stödja det av Margareta Winberg under överläggningen framlagda särskilda yrkandet.
Herr talman! Först kanske jag skall säga att om jag tidigare borde ha svarat någon och inte har gjort det, så är det inte av oartighet utan av ovana, för jag har inte riktigt kommit underfund med hur man bär sig åt i det här rummet. Jag vill besvara en fråga som bl.a. Margareta Winberg ställde, om varifrån vi hade att vänta oss några initiativ, om det skulle visa sig nödvändigt att förändra lagstiftningen eller vidta ytterligare åtgärder. Jag vill bara säga att det beslut som vi nu eventuellt kommer att fatta på intet sätt innebär någon risk för att frågan om tobaksreklamen kommer bort.

Därför är det i dag inte nödvändigt att riksdagen tar något ytterligare initiativ. Det har faktiskt hänt en hel del positivt på det här området. Det har tagits många initiativ redan, först av den regering som vi hade i juni förra året och sedan även av den socialdemokratiska regeringen. Det är bl.a. ett uppdrag till arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen att utfärda rekommendationer om begränsning av rökningen i gemensamma lokaler, ett uppdrag till socialstyrelsen beträffande ökad utbildning av läkare och annan vårdpersonal samt medel på 500 000 kr. till socialstyrelsens disposition för information om tobakens skadeverkningar. Och i december förra året beslöt riksdagen att ge regeringen till känna vad socialutskottet hade anfört beträffande ett åtgärdsprogram mot tobaksbruket. Alla dessa åtgärder tycker jag bär vittnesmål om vilken vikt regeringen lägger vid behovet av att förändra tobaksvanorna.
Herr talman! Det är intressant att näringsutskottets talesman åberopar andra myndigheters oro och initiativ i den här frågan som någonting positivt. Den enda fråga som man ställer sig är: Varför måste alla positiva initiativ nu stranda på näringsutskottets majoritets motstånd?

Herr talman! Utskottets taleskvinna hänvisade till debatten och beslutet i riksdagen alldeles före jul. Vad jag kunde förstå menade hon att detta skulle vara väl till fyllest när det gäller de här frågorna. Jag kan medge att vi kom ett steg framåt vid det tillfället, i och med att vi då gav regeringen till känna att riksdagen ville ha en klart uttalad tobakspolicy från regeringens sida. Den skulle innehålla en målformulering. Den kunde handla om konsumtionens storlek och om medel att nå målet. Det kan gälla förebyggande arbete, vem som skall vara huvudman för arbetet och även finansieringen av arbetet. Men jag menar att det inte på något vis står i strid med den diskussion vi för i dag. Vi borde i stället visa att vi står bakom det beslut som vi fattade före jul — och som f. ö. föregicks av en ganska samstämd diskussion — och stötta upp riksdagens dåvarande beslut genom att nu också fatta beslut om en restriktivare hållning mot tobaksreklamen. Jag ställde tidigare också frågorna om vilka initiativ som skall tas och från vilka organ de skulle komma. Sylvia Pettersson hänvisar till regeringen. Jag tror att näringsutskottet och socialutskottet i sina skrivningar syftar på socialstyrelsen och konsumentverket. Jag vill med anledning därav bara upprepa det som Tommy Franzén sade alldeles nyss: Båda dessa myndigheter har tagit ställning för det som vi i dag vill genomföra här i kammaren, nämligen att jämställa alkoholreklamen och tobaksreklamen. Sedan till debatten om de s.k. många förbuden. Det förs mycket riktigt en debatt i vårt samhälle i dag om att det finns för många förbud. Det förhåller sig säkerligen också på det viset, men den debatten får ju inte avhålla oss ifrån att ingripa mot fall där skadliga verkningar i samhället tillåts förekomma. Om man i dag skulle ha att ta ställning till om tobaken över huvud taget skulle få börja användas i vårt land, skulle resultatet med största sannolikhet bli att vi - med den kunskap som vi i dag besitter — totalförbjöd den. Men den diskussionen för vi ju inte nu.
Herr talman! Jag räknade inte upp de initiativ som har tagits annat än för att påvisa vad som har gjorts för att motverka reklamen. Det har sagts att reklamen skulle ha en stor inverkan på konsumtionen. Då hänvisar man till undersökningar som har gjorts i USA och England och som visar att tobaksreklamen bidrar till att öka konsumtionen. Man kan emellertid, enligt min mening, inte därav dra slutsatsen att den reklam som tillåts i Sverige skulle ha samma effekt här. Inte heller tror jag att tobaksreklamen i Sverige skulle uppfattas som ett uttryck för att myndigheterna inte finner det angeläget att motverka tobaksbruket. Det var närmast därför som jag tyckte att det behövdes en upprepning av vad man gör för att motverka reklamens effekter.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att med anledning av Sylvia Petterssons inlägg ställa frågan om hon inte själv tycker att det hon säger verkar litet cyniskt. Hon hänvisar till arbetarskyddsstyrelsens och socialstyrelsens uppdrag att begränsa tobaksrökning på arbetsplatser m.m. — det är i och för sig en helt riktig och bra åtgärd, det är inte det jag är emot — men säger samtidigt att detta motverkar reklamen. Vore det någon konsekvens och substans i tänkandet, så skulle man naturligtvis ingripa mot reklamen. I stället låter man den förskönande reklamen flöda. Sedan sätter man in åtgärder för att motverka denna reklam. Isitt senaste inlägg försöker Sylvia Pettersson göra gällande att reklam inte påverkar människor, dvs. i detta fall att tobaksreklamen inte skulle påverka människor att röka. Jag tycker att detta uttalande talar för sig självt och får stå för Sylvia Petterssons engagemang i den här frågan; det kräver inte någon kommentar.
Herr talman! Jag skulle avslutningsvis vilja ställa en fråga med anledning av utskottstaleskvinnans senaste inlägg: Om inte tobaksreklamen i Sverige har en konsumtionshöjande effekt, varför satsar då tobaksindustrin mångmiljonbelopp på att marknadsföra tobaken i vårt land?

Herr talman! Vi moderater i finansutskottet är överens med majoriteten om att statistiska centralbyråns partisympatiundersökningar var av god kvalitet och att det vore bra om de återupptogs. Vi håller däremot inte med om att staten för detta ändamål bör ta upp miljonbelopp i lån, vilket ju blir följden av att vi måste räkna med stora budgetunderskott under de kommande åren. I likhet med både den förra och den nuvarande regeringen anser vi moderater att genomförandet av detta slags undersökningar — särskilt i dagens statsfinansiella läge — måste vara beroende av möjligheten att få externa beställningar inom ramen för statistiska centralbyråns uppdragsverksamhet. Exakt vad utskottsmajoriteten anser är inte lätt att utläsa ur betänkandet. Man börjar med att beteckna det som svårt att finna ekonomiskt utrymme för att enbart genom omprioriteringar inom oförändrat anslag göra det möjligt för statistiska centralbyrån att återuppta partisympatiundersökningarna. Ändå menar man att det finns skäl att överväga om det genom just omprioriteringar skulle kunna vara möjligt. Men om omprioriteringar inte visar sig vara möjliga, anses frågan vara så väsentlig att det ändå bör övervägas att tillskjuta erforderliga medel. Jag vet inte, herr talman, om majoritetens ståndpunkt är så oklar som det låter, eller om det bara rör sig om en medvetet otydlig skrivning. Vill utskottets ordförande nu förklara om undersökningarna skall finansieras inom ramen för ett oförändrat anslag eller om nya pengar skall tillskjutas? När skall i det senare fallet ansträngningarna att få kontroll över budgetunderskottet motverkas genom att lånemedel anslås för detta ändamål? Utskottsmajoriteten skriver att det rent principiellt är mycket värdefullt att opinionsundersökningar genomförs också av en offentlig myndighet. Att socialister har den inställningen hade jag väntat mig. Men det är överraskande att borgerliga politiker hyser en sådan förkärlek för statlig verksamhet. Det väsentliga i sammanhanget är naturligtvis, som vi reservanter anfört, att undersökningar utförs av flera, sinsemellan fristående och konkurrerande, institut, oavsett ägarform. Kan statistiska centralbyrån hävda sig i konkurrensen och få beställningar är det bra. Men problemet har hittills varit — som så ofta när det gäller statliga organ — att prisnivån är så hög att beställningarna uteblir. ; Herr talman! Med dagens jättelika budgetunderskott är det inte rimligt att anslå medel, upplånade på en trång kreditmarknad, för att utföra undersökningar, vilkas värde uppenbarligen inte är så stort att det motsvarar kostnaderna. Vore så fallet, skulle de ju bli genomförda på uppdrag av utomstående beställare. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen i finansutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Jag konstaterar att den socialdemokratiske ordföranden i finansutskottet kritiserar den sittande socialdemokratiska regeringen för att denna har anslutit sig till de förra borgerliga regeringarnas och den förra borgerliga riksdagsmajoritetens mening att denna typ av undersökningar skall förekomma men inte skall bekostas med knappa statsmedel. Arne Gadd säger nu att det, trots att regeringen naturligtvis har prövat denna fråga — den fanns ju med bland anslagsäskandena från statistiska centralbyrån — skall vara möjligt att åstadkomma utrymme genom omprioriteringar. Men liksom utskottsmajoriteten säger Arne Gadd i nästa mening att det, om detta inte går, skall komma till pengar från annat håll. Detta är ju bara att beställa en ökad statsutgift. Om man på berört ämbetsverk och i regeringskansliet finner att det här skall komma till nya pengar om inte omprioriteringen ger någonting, förefaller det ju naturligt att redan beslutade utgifter får ligga kvar. Jag vill, herr talman, betona att vi moderater inte riktar någon invändning mot den ordning som har gällt sedan 1950-talet, att statistiska centralbyrån får pengar för att genomföra valundersökningar. Det är en rimlig uppgift för ett statligt ämbetsverk att använda pengar till något som i realiteten är ett slags statsvetenskaplig forskning. Men vi ser inte att det finns något skäl för att i Sverige anslå statliga pengar för att utföra partisympatiundersökningar, som många andra är intresserade av att få till stånd. Jag kan själv inte erinra mig något annat land där statliga pengar används på detta vis. Hur skall då vi i Sverige kunna försvara att vi gör det, när vi skall låna upp dessa pengar utomlands till dyra räntor i ett läge där statsfinanserna är verkligen usla? Arne Gadd hade en formulering om kapitalstarka partier. Det allra kapitalstarkaste partiet äger ett eget opinionsundersökningsinstitut och får därifrån redovisat mätresultat, som ingen annan får ta del av. Det är fel att hävda att de privata instituten på marknaden skulle vara stängda och inte tillåter insyn i sina metoder. Sådan insyn har ju som bekant förekommit bl.a. i en skrift av kända statsvetare. Det är inte där problemet ligger. Ju flera undersökningar som kommer till stånd av flera olika institut, desto bättre blir resultatet. Men det är inte nödvändigt att staten är verksam på denna marknad.

Herr talman! Nu kom finansutskottets ordförande in på en helt annan fråga, som berörs i en motion som i den här delen inte tillstyrks, nämligen huruvida det skall vara tillåtet att publicera resultat av opinionsundersökningar nära inpå ett val. Det har ju inte ett dugg att göra med frågan om anslag till statistiska centralbyrån för att genomföra partisympatiundersökningar. De undersökningarna har ju regelmässigt utförts i april-maj och anlänt i början av juni ett valår. Någon ändring i det här avseendet blir det inte. Jag konstaterar igen att det skall vara möjligt att göra opinionsundersökningar och att man skall kunna beställa dem på olika håll inkl. hos statistiska centralbyrån. Då får vi en konkurrens som i sig rättar till eventuella felslag eller medvetna manipulationer, som naturligtvis inte kan uteslutas. I och med att vi får detta och kan jämföra resultaten av olika undersökningar med varandra uppkommer inga problem, och vi besparar staten en utgift som inte är nödvändig. Om nu Arne Gadd är så angelägen om att få till stånd just de här partisympatiundersökningarna, som tidigare utfördes av statistiska centralbyrån, varför inte låta sitt eget kapitalstarka parti beställa sådana undersökningar i stället för att driva till resultaten hemliga undersökningar i egen regi?

Herr talman! Anslagen till domstolsväsendet präglas naturligtvis som många andra anslag i årets budgetbehandling av de hårda kraven på besparing och återhållsamhet. Inte desto mindre torde väl de flesta vara överens om att det finns gränser för hur hårt man kan gå fram på just detta område. Omsorgen om stabilitet och rättssäkerhet inom domstolsområdet får här väga tyngre än besparingskraven. Men självfallet måste varje 93 möjlighet att med bevarad rättssäkerhet spara och rationalisera tas till vara. I det betänkande som vi nu behandlar finns också en redovisning av en utredning som bl.a. hade att göra med domstolarnas självständighet och domstolsverkets uppgifter i förhållande till det. Utskottet har kunnat ena sig om en skrivning som innebär att man godtar departementschefens uttalande på den punkten, att domstolsverket inte har utövat ett inflytande som inneburit att domstolarnas självständighet har trätts för när. Vi är alltså eniga om den skrivningen, och jag instämmer självklart i den, men utskottet uttalar också att det fordrar en ständig bevakning av det här området, så att inte misstanke om eller ett verkligt intrång i domstolarnas självständighet kan komma i fråga. Jag vill på den punkten hänvisa till vad departementschefen säger i propositionen och till där redovisade uttalanden från vissa remissinstanser. Bl. a. regeringsrätten kritiserar utredningen på denna punkt och framhåller att det kan ha inträffat någon inskränkning genom den hårda administrativa styrning som domstolsverket utövar. Det fordras alltså av oss alla som sysslar med de här frågorna att vi ägnar oss åt en ständig bevakning. På några punkter har utskottet inte kunnat enas. Den första frågan gäller notarietjänstgöringen. Departementschefen har här anmält sin avsikt både att förkorta denna tjänstgöring och att ta bort möjligheten till s.k. . utbytestjänstgöring, i det här fallet inom polisoch åklagarväsendet. Här finns en enad borgerlig utskottsminoritet som mot bakgrund av tidigare helt eniga utskottsuttalanden i de här frågorna inte har kunnat ställa sig bakom den typen av besparingsåtgärder. Det finns goda motiv för denna reservation. För det första är indragningen av utbytestjänster inte en ren besparing. Notarierna finns ju ändå och skall tjänstgöra någonstans. För det andra innebär förslaget med ganska stor säkerhet en kvalitetssänkning som inte är godtagbar. Ett effektivt rättsväsende med mångsidigt utbildade jurister är en förutsättning för besparingar och effektivitetsvinster i framtiden. Utbytestjänstgöringen fyller här ett utomordentligt viktigt syfte, och enligt vår mening bör departementschefen, innan han vidtar förändringar i notarietjänstgöringen, underställa riksdagen dessa förslag. Riksdagen har 1980 enhälligt uttalat sig angående notarietjänstgöringen och dess stora betydelse för rättsväsendet. Mot den bakgrunden vore det märkligt om regeringen ensidigt skulle vidta ändringar härvidlag. Låt mig i den frågan slutligen säga att jag mot bakgrund av majoritetsskrivningen och tidigare enighet i denna fråga inom utskottet utgår ifrån att justitieministern återkommer till riksdagen med sitt förslag om notarietjänstgöring, så att riksdagen får pröva det. Herr talman! Mittenpartierna har valt att reservera sig för medelsberäkningarna i vad gäller allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna, mot bakgrund av anmälan i budgetpropositionen om ändring i domförhetsreglerna. Enligt min mening bör debatten om minskning av antalet nämndemän anstå till dess att utskottets betänkande i den frågan kommer Utskottsmajoritetens ställningstagande — och här är vi moderater med i utskottsmajoriteten — innebär inte och kan formellt sett inte innebära något ställningstagande till domförhetsreglerna. Majoritetens ställningstagande är således att anse som en preliminär anslagsberäkning. Precis motsvarande bedömning gjorde utskottet förra året, när vi då stod inför samma formella problematik. Jag förstår därför inte logiken i reservationerna 2 och 4. I vart fall är de ologiska i förhållande till fjolårets ställningstagande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 24, som vi nu har att behandla, har vi från centerns sida funnit anledning att avge fyra reservationer. I övrigt, dvs. på de flesta punkter, ställer vi oss självfallet bakom utskottsbetänkandet. Den ena av reservationerna stöds av folkpartiet och en annan av både folkpartiet och moderaterna. Jag vill här beröra reservationerna nr 1 och 3, och Gunilla André kommer att behandla reservationerna nr 2 och 4 och vårt särskilda yttrande om lokaliseringen av länsrätter. Justitieministern har i budgetpropositionen anfört att han för sin del finner det naturligt att domstolsverket — med sin huvuduppgift att vara ett serviceorgan i administrativa frågor — i sin styrelse har ett större inslag av ledamöter med praktiska erfarenheter från verksamhetsområdet än som annars är brukligt för centrala förvaltningsmyndigheter. Han förordar därför att antalet ledamöter utökas med två, nämligen med en domare och en advokat. F.n. består domstolsverkets styrelse av fem ledamöter utöver generaldirektören. Av dessa är en domare, två har riksdagserfarenhet och två har förordnats efter förslag av SACO/SR resp. TCO-S. Det finns inga suppleanter i styrelsen. Vi kan dela den uppfattning som framförts i utredningen om domstolsadministrationen och som även omfattas av justitieministern, nämligen att verkets styrelse behöver utökas med fler ledamöter med domstolserfarenhet. Men vi anser att en utökning inte bör gå ut över den balans mellan lekmannaoch expertinflytande i styrelsen som vi anser vara av mycket stor betydelse. Detta innebär också en bättre avvägning mellan å ena sidan företrädare för allmänna samhällsintressen och å andra sidan företrädare för verkets förvaltningsområde. Vi anser därför att styrelsen bör utökas med tre personer, två med domstolserfarenhet och en med riksdagserfarenhet. Ledamöterna med domstolserfarenhet kan då lämpligen utgöras av en domare och en advokat. Domstolsverket skulle även efter en sådan utökning ha en för jämförbara myndigheter relativt liten styrelse. Herr talman! När det gäller reservationen beträffande notarietjänstgöringen har vi från centerns sida tidigare motionerat och krävt att den s.k. utbytestjänstgöringen hos åklagaroch polismyndigheter skall vara kvar i oförändrad omfattning. Vi kan inte acceptera de i budgetpropositionen tillkännagivna avsikterna att helt avveckla den tjänstgöring som notarierna f.n. har möjlighet att göra hos polis och åklagare. Enligt vår uppfattning har denna stor betydelse från många synpunkter. Dels anser vi att notarierna utför ett arbete när de har dessa tjänster. Tjänstgöringen är inte bara ett led i deras utbildning till domarkompetens, utan de deltar faktiskt i det arbete som utförs inom dessa myndigheter. Efter en kortare introduktionsperiod får notarierna förordnanden att även självständigt ansvara för vissa arbetsuppgifter, det kan t.ex. gälla prövning av olika tillstånd inom polismyndigheterna, uppgifter som normalt utövas av intendent eller i vissa fall t.o.m. polismästare. Det är enligt vår uppfattning en felsyn att anse att tjänstgöringen utgör en ekonomisk belastning för myndigheten. Förslaget att dra in tjänstgöringen är i själva verket en neddragning av myndigheternas resurser och inte en omfördelning av medel från icke-produktiv till produktiv polisoch åklagarverksamhet. Det är mot den bakgrunden ett bedrägligt sätt att spara. Utbytestjänstgöringen är vidare viktig för att ge notarierna en allsidigare utbildning. Med en begränsning av tjänstgöringen till domstolarna tappar man de värdefulla erfarenheter som kan fås vid tjänstgöring hos polis eller åklagare. Detta är praktiska erfarenheter som har särskilt stor betydelse för jurister, eftersom de genomgår en helt igenom teoretisk utbildning. De flesta andra akademiska utbildningar av sådan längd som juristutbildningen kan ha olika praktiska moment inlagda i utbildningsplanen. Det är angeläget att man får fram en notarietjänstgöring av den omfattning som jag tidigare pläderat för, för att komma till rätta med denna brist. Den teoretiska utformningen av juristutbildningen innebär att ett stort behov av praktik föreligger. I dag kan inte detta tillgodoses på grund av att det finns för få notarieplatser. Från centerns sida har vi i motionen accepterat att en avkortning av tjänstgöringstiden görs från 2,5 år till 2 år för att därigenom till oförändrade kostnader åstadkomma ett större antal platser. Utbytestjänstgöringen har också stor betydelse för rekryteringen till de ansvarsfulla uppgifterna som åklagare eller polischef. Vi vet att rekryteringssituationen när det gäller framför allt åklagarsidan är mycket besvärlig i dagsläget. Inte minst här i Stockholmsregionen föreligger en svår vakanssituation. Det är därför angeläget att intressera de nyutexaminerade juristerna för dessa tjänster. Detta kan man på ett både ekonomiskt och enkelt sätt göra genom att ha kvar den nuvarande utbytestjänstgöringen. Jag är glad att kunna konstatera, herr talman, att moderater och folkpartister står bakom det krav i detta avseende som vi framfört i vår motion. Jag vill till sist yrka bifall till reservationerna nr 1 och 3 i justitieutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har till årets motionsflod bidragit med en omfattande motion som berör kampen mot den ekonomiska brottslighéten. I denna motion hävdar vi bl.a. att man behöver ha en annan åtgärdsinriktning, att man bör satsa mer på förebyggande åtgärder, men vi har också krävt ökade resurser för de myndigheter som när det gäller brott emot gällande lagstiftning på det ekonomiska området bevakar, kontrollerar, klarlägger, åtalar m.m. Före påsk behandlade vi frågan om ökade resurser till polisens verksamhet vad beträffar kampen mot ekonomisk brottslighet samt också frågan om utökade resurser till åklagarväsendet. Vi vet också att regeringen följer linjen att öka resurserna till både polis och åklagare.

Som vi ser det är det nödvändigt att öka resurserna även till domstolsväsendet när det gäller mål som hänför sig till ekonomisk brottslighet. Vi tycker att det finns skäl för riksdagen att göra ett uttalande i det här avseendet till regeringen, alldenstund regeringen — vilket också framgår av betänkandet — tänker sig kunna klara hela denna fråga genom att rationalisera och omfördela resurserna inom de nu gällande ramarna. För vår del har vi ingenting emot att man rationaliserar, men vi vill att man dessutom skall utöka resurserna till domstolsväsendet när det gäller området ekonomisk brottslighet. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Till justitieutskottets betänkande nr 24 är fogade ett par reservationer, som jag skall lämna några kommentarer till. I reservation nr 1 av Karin Söder och Gunilla André föreslås att domstolsverket skall utökas med ytterligare en ledamot med riksdagserfarenhet utöver den utökning med en domare och en advokat som regeringen föreslår i budgetpropositionen och som också utskottsmajoriteten förordar. Den utredning om domstolsadministrationen som är gjord och som Björn Körlof hänvisade till i sitt inlägg har föreslagit en utökning av domstolsverkets styrelse med två domare och en advokat. Som motivering har utredningen anfört att det behövs en styrelse med starkt inslag av praktisk erfarenhet av domstolsväsendet för att domstolsverket skall kunna fullgöra sin huvuduppgift, nämligen att ge myndigheter inom verksamhetsområdet en kvalificerad administrativ service. De remissinstanser som yttrat sig över utredningen på den här punkten har så gott som enhälligt anslutit sig till utredningens förslag. Regeringen har i sitt förslag, vilket utskottsmajoriteten tillstyrker, förordat en utökning med en domare och en advokat. Till detta är att säga att domstolsverket har en särställning i förhållande till andra centrala förvaltningsmyndigheter i det avseendet att dess huvuduppgift är att ge myndigheterna inom förvaltningsområdet kvalificerad administrativ service. Enligt utskottsmajoriteten finns det därför skäl att ge styrelsen ett större inslag av ledamöter som har praktisk erfarenhet från verksamhetsområdet än vad som är brukligt för andra centrala förvaltningsmyndigheter. Det är bakgrunden till att utskottsmajoriteten godtar regeringens förslag på den här punkten och inte finner några starka skäl tala för den utökning som föreslås i reservation nr 1. I det avseendet vill jag alltså yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag. I reservation nr 2, som är en centerpartioch folkpartireservation, behandlas frågan om medelsanvisningen till de allmänna domstolarna. Karin Söder tog inte upp den diskussionen i sitt inlägg utan hänvisade till Gunilla Andrés inlägg, som kommer senare i debatten. Jag skall ändå kort kommentera reservationen. Regeringens förslag bygger i detta avseende på en besparing som uppnås genom sådana ändringar i domförhetsreglerna att tingsrätterna kan döma med ett färre antal ledamöter. En proposition med ett sådant innehåll har lämnats till riksdagen, och motionstiden gick ut i går. Jag skall — precis som Björn Körlof - inte i detta sammanhang ta upp en sakdiskussion om förslaget iden propositionen. Den diskussionen får anstå till utskottsbehandlingen och den därefter följande debatten i kammaren. Reservanterna argumenterar i den här frågan dels i sak — det skall jag alltså inte gå in på — dels på formella grunder. Reservanterna anser att anslaget till de allmänna domstolarna skall räknas upp med 12 milj.kr., dvs. med det belopp anslagsposten minskas i propositionen med hänsyn till den besparingseffekt som de ändrade domförhetsreglerna kan ge. Reservanternas motiv är, som man säger i reservationen, att behandlingen av särpropositionen i den frågan annars blir en ren formalitet. Det är enligt min mening ett ganska märkligt ställningstagande och en märklig argumentation. Det är naturligtvis på det sättet att anslaget Ersättning till nämndemän, som det här rör sig om, styrs av innehållet i domförhetsreglerna i rättegångsbalken. Ett beslut om medelsanvisning innebär således inte ett ställningstagande till domförhetsreglernas utformning. Riksdagen kommer inom kort att få ta ställning till särpropositionen. Om riksdagen då skulle gå emot propositionen, får naturligtvis också anslaget vid den slutliga regleringen av budgeten räknas upp. Som också Björn Körlof anförde förhåller det sig här på samma sätt som då den borgerliga regeringen i fjol behandlade frågan och i sin ursprungliga budgetproposition just räknade med en preliminär minskning av anslaget till följd av de ändrade domförhetsreglerna. I slutvändan drog man sedan tillbaka förslaget, men det är en annan sak. Låt mig i anslutning till frågan om domförhetsreglerna och frågan om nämndemännen, eftersom de har ett visst samband med varandra, peka på utskottets skrivningar när det gäller nämndemännens tjänstgöringsförhållanden och ersättningsfrågan. Det är uttalanden som understryker betydelsen av att åtgärder vidtas för att få en allsidig sammansättning av nämndemannakåren. De uttalandena får naturligtvis betraktas som viktiga markeringar från utskottets sida i den frågan. Jag vill också säga några ord om notarietjänstgöringen. Den frågan behandlas i utskottsskrivningen och i reservation nr 3. Det som här skiljer utskottet och reservanterna är att reservanterna anser att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet anfört i frågan. Reservationen inbegriper krav på att regeringen bör återkomma till riksdagen efter prövning av den framtida notarietjänstgöringen. Utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattningar skiljer sig kanske i och för sig inte så mycket i sak. Vi är överens om det lämpliga i att förkorta tiden från två och ett halvt till två år för notarietjänstgöringen. Och vi är överens om betydelsen av de erfarenheter som en utbytestjänstgöring kan ge. Låt mig i detta avseende citera vad utskottet anför längst ned på s. 10 och överst på s. 11: ”När frågan om notarietjänstgöringens anordnande nu på nytt aktualiseras vill utskottet till en början hänvisa till sina tidigare uttalanden om kraven på tjänstgöringens omfattning och utbildningens kvalitet och om betydelsen av de erfarenheter som en utbytestjänstgöring kan ge.

Det här är naturligtvis skrivningar som regeringen kommer att ta hänsyn till i.sin prövning av frågan. Låt mig sedan bara kort kommentera vad Tommy Franzén tog upp i sitt inlägg. Jag kan i stort sett instämma i allt vad han sade om nödvändigheten av en ökad kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Men jag måste, precis som Arne Nygren gjorde i en debatt veckan före påsk om polisväsendet, hänvisa till kommissionen mot den ekonomiska brottsligheten, som i detta avseende har vittgående direktiv. Även vänsterpartiet kommunisterna är representerat i denna kommission. Kommissionen har också att pröva just de resursfrågor som vpk tar upp i sin motion och som Tommy Franzén åberopade här för en stund sedan. Vi vill alltså från utskottets sida hänvisa till den kommissionens arbete. Det kan naturligtvis bli erforderligt med en förstärkning av domstolssidan när det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Men de prioriteringarna och de avvägningarna får kommissionen mot den ekonomiska brottsligheten göra. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande i alla delar.
Herr talman! Först vill jag säga till Lars-Erik Lövdén att när det gäller domstolsverkets styrelses sammansättning, så är vi ju eniga så till vida att vi också vill ha ett starkt inslag av människor med praktiskt kunnande. Men vi anser att det är av den största betydelse att vi också behåller jämvikten, dvs. att personer med riksdagserfarenhet utökas på samma sätt. Eftersom jag råkade tillhöra domstolsverkets första styrelse är jag på det klara med att detta är en styrelse som har en något annan struktur och något andra uppgifter än motsvarande myndigheters styrelser. Men jag måste säga att riksdagens möjligheter till insyn i en sådan styrelse är av mycket stort värde. Det är därför vi föreslagit att man skall utöka antalet personer med riksdagserfarenhet. När det gäller vår reservation angående notarietjänstgöringen kan jag hålla med om att skillnaden inte är så stor. Men desto märkligare är det då att socialdemokraterna inte har kunnat ansluta sig till de krav som vi ställt i vår motion och som de tre icke-socialistiska partierna är eniga om. Vad vi gör är att sluta upp bakom vad utskottet tidigare har sagt. Visst är det bra med vördnad för regeringen, men det får väl finnas gränser för det. Om man tillstyrkt vårt krav och gått på samma linje som reservationen hade man de facto gjort ett uttalande som mycket starkt påminner om det ni själva säger men som varit klart i sak. Vad vi vill framhålla är att utbytestjänstgöringen inom polisoch åklagarväsendet är av stor vikt också för rekryteringen till de viktiga uppgifterna som polischef och åklagare. På ett ställningstagande till frågan inverkar även andra omständigheter, exempelvis antalet i framtiden nyutexaminerade jurister och värdet för olika myndigheter av de insatser som notarierna gör. Vi säger också att vad utskottet här anför bör övervägas av regeringen med utgångspunkt i det nu sagda. Det kanske viktigaste är att om regeringen skulle avvika från detta tidigare uttalande av utskottet, vill vi att riksdagen skall få ta ny ställning. Jag vill gärna fråga: Varför kunde ni inte ställa upp på i stort sett samma uttalande som ni gjort en gång tidigare?
Herr talman! Efter det som Karin Söder har sagt och som jag instämmer i vill jag egentligen bara understryka den skillnad som faktiskt finns mellan minoritet och majoritet — kanske inte så mycket i sak när det gäller vad vi tycker om notarietjänstgöring, utan det gäller den faktiska skillnaden i vad regeringen vill göra för att detta sakförhållande verkligen klart skall framträda. Majoriteten förutsätter att regeringen kommer att beakta vad utskottet har sagt. Man säger att man anser sig kunna utgå från att regeringen överväger att behålla organisationen. Men det innebär inte att utskottet har sagt att man faktiskt vill ha en prövning i riksdagen av vad detta kan bli för någonting. Det är en ganska stor skillnad. Mot bakgrund av det förhållandet att utskottet 1980 i enighet gjorde ett klart ställningstagande beträffande betydelsen av notarietjänstgöringen instämmer jag som sagt i vad Karin Söder sade och frågar Lars-Erik Lövdén: Varför kunde ni inte ansluta er till den enkla ståndpunkten att låta riksdagen få detta på sitt bord för prövning? Det tycker jag är en ganska enkel och rak linje att hålla sig till.
Herr talman! Först frågan om domstolsverkets styrelse. Karin Söder säger att parlamentariker bör ha en insyn i domstolsverkets styrelse. Ja, självfallet — om det råder inga delade meningar. Den uppfattningen har ju vi också. Men vi anser inte att domstolsverkets styrelse har en sådan karaktär att det är särskilt betydelsefullt att öka antalet parlamentariker i denna. Domstolsverkets huvuduppgift skiljer sig från andra myndigheters, vilket jag också sade i mitt tidigare inlägg, på det viset att uppgiften här är att i första hand ge kvalificerad administrativ service. I det avseendet har alltså domstolsverket gentemot andra centrala förvaltningsmyndigheter, exempelvis socialstyrelsen, en särställning. Vårt ställningstagande baseras också på en bred remissopinions synpunkter. Sedan något om notarietjänstgöringen: Det skiljer sig inte så mycket i sak. Vi är överens om att tjänstgöringstiden kan förkortas och att de erfarenheter som utbytestjänstgöringen har gett och ger är värdefulla. Vi har naturligtvis också den uppfattningen — detta framskymtar i justitieutskottets skrivning — att man inom ramen för de medel som polisen och åklarmyndigheterna i dag har inte kan klara utbytestjänstgöringen med hänsyn till de omprioriteringar som har skett inom myndigheterna. Det är fråga om ett anslag på ungefär 10 milj.kr. som behövs till polisverksamheten och åklagarmyndigheten för att klara den framtida utbytestjänstgöringen, om den skall bedrivas i de former som den i dag bedrivs i. Därför tycker vi att frågan bör prövas av regeringen. Det framgår klart av utskottets skrivning att regeringen vid en sådan prövning måste ta hänsyn till det positiva värde som utbytestjänstgöringen har haft. Vi har en sådan tillit till regeringen att vi tror att regeringen tar ad notam de synpunkter som utskottet har framfört i sin skrivning och som vi också framförde från utskottets sida 1980.
Herr talman! Jag vill upprepa att vi är för att domstolsverkets styrelse får ett tillskott av kvalificerade yrkesmänniskor, en domare och en advokat, just därför att domstolsverket har den speciella uppgiften att ge administrativ service till underlydande organ. Men detta är inget skäl att proportionellt i avsevärd grad minska allmänintressets inflytande i form av parlamentariskt inslag: Även i fall som detta, när man har en klar administrativ uppgift, är det viktigt att ha en parlamentarisk insyn. Det är också väsentligt för parlamentarikerna att direkt få ta del av den här typen av arbete. Domstolsverket har ju en väsentlig uppgift när det gäller hela vårt rättsmaskineri och dess administration. När det gäller notarietjänstgöringen vill jag säga att vi inte accepterar det sätt att räkna miljoner på som Lars-Erik Lövdén använder. Som jag sade i mitt huvudanförande utför dessa människor under sin praktiktjänstgöring ett värdefullt arbete. Därför kan man inte anse allt detta vara en utgift — personerna utför en praktisk gärning under denna tid, och de saknar inte heller utbildning när de kommer dit. Vi reservanter menar därför att regeringen skall ta ad notam den beställning som vi gör på dessa premisser för att få en kvalificerad utbildning bl.a. för de människor som skall bli polischefer och åklagare.
Herr talman! Jag har samma uppfattning som Karin Söder när det gäller beräkning av pengarna. Man kan inte bara säga att det är 9 miljoner, utan det finns andra värden här. Dessa människor utför faktiskt ett arbete också. Om man tycker att notarietjänstgöringen är viktig, att utbytestjänstgöringen är viktig och att de tidskrav som ligger i notarietjänstgöringen på olika sätt är bra och om utskottet vill behålla detta, då kunde ju utskottet vilja göra en annan värdering när det gäller pengarna, om man får ärendet tillbaka till riksdagen. Det är möjligt att utskottet då skulle bestämma sig för att spara någon annanstans, för att behålla notarietjänstgöringen i den omfattning som utskottet uttalade sig för 1980. Den möjligheten släpper nu den socialdemokratiska majoriteten ifrån sig — med den socialdemokratiska skrivningen blir det regeringen som får hantera frågan. Detta är vi borgerliga inte beredda att acceptera — vi vill ha frågan hit till riksdagen och pröva den här. Då är det möjligt att t.o.m. göra en annan budgetavvägning för att behålla notarietjänstgöringen, att vi spar på något annat område. Den möjligheten har ni socialdemokrater alltså släppt — det är viktigt att konstatera detta.
Herr talman! Karin Söder använder samma uttryckssätt som jag, nämligen att ”jag utgår ifrån att regeringen kommer att ta ad notam de skrivningar som är gjorda”. Det säger den socialdemokratiska majoriteten i sin majoritetsskrivning.

Beträffande de 12 miljonerna: Vid bedömningen av den frågan faller vi också tillbaka på den bedömning som regeringen har gjort, som i sin tur faller tillbaka på polismyndighetens och åklagarmyndighetens uppfattning. Där tycker jag att vi har ett större sakligt underlag för vårt ställningstagande än vad ni har. Kort om domstolsverkets styrelse igen: Parlamentarikerna har insyn i domstolsverkets styrelse i dag, och vi tycker att den insynen är till fyllest. Hade domstolsverket haft styrande uppgifter med råd och anvisningar till underställda myndigheter eller liknande hade naturligtvis förhållandet varit ett annat. Då hade det verkligen funnits ett behov av ökad parlamentarikermedverkan i domstolsverkets styrelse. Men nu är domstolsverkets primära uppgift att ge kvalificerad administrativ service åt myndigheterna. Därmed tycker vi att parlamentarikermedverkan är till fyllest med de regler som gäller i dag för styrelsens sammansättning.

Herr talman! Medverkan av nämndemän har varit ett väsentligt inslag i den dömande verksamheten i vårt land. Genom att lekmän deltagit har de kunnat tillföra yrkesdomarna sina erfarenheter och insikter och på så vis ge uttryck för allmänna uppfattningar i samhället. Det har ansetts viktigt att nämndemännen har representerat så många olika befolkningsgrupper som möjligt, dels från allmändemokratiska synpunkter, dels av rättssäkerhetsskäl. Från våra tingsrätters sida har strävan varit att i de olika nämndgrupperna få en lämplig sammansättning av kön, ålder, yrke och partitillhörighet. I budgetpropositionen förutskickades att regeringen skulle komma med förslag om en minskning av antalet nämndemän i tingsrätter och länsrätter. Den besparingseffekt som regeringen eftersträvar genom detta förslag kan bara uppnås genom lagändring bl.a. i rättegångsbalken. Således kan inte besparingen uppnås förrän vi har behandlat regeringens förslag om ändrad sammansättning i underrätterna. Trots detta har vi redan i dag att besluta om medelsanvisningen till nämndemännen. Vi tvingas således att behandla samma fråga två gånger. Redan med anledning av justitieministerns uttalande i budgetpropositionen i januari motionerade vi från centerns sida mot en urholkning av lekmannamedverkan i dömandet. Vi har med anledning av den nu framlagda propositionen om lagändringsförslagen upprepat vår inställning i denna fråga. Som jag redan sagt kommer vi att få diskutera denna fråga igen. I reservation nr 2 har vi från centern och folkpartiet förklarat vårt ställningstagande. Vi anser att pengar bör anvisas enligt nu gällande bestämmelser om nämndemän i underrätt. Annars kan beslutet bli en ren formalitet. Det var med viss förvåning som vi tog del av budgetpropositionens förslag i denna del. Säkerligen minns många av oss hur frågan behandlades vid förra riksmötet. I en motion med Lisa Mattson som första namn förklarade socialdemokraterna då att de inte kunde acceptera förslaget. De framhöll bl.a. ”Enligt vår mening är det väsentligt att inte besparingar som ur statsfinansiell synvinkel framstår som marginella leder till att allmänhetens förtroende för rättsväsendet urholkas samtidigt som det demokratiska inflytandet i rättssamhället minskar. Reformer av det slag som föreslås i propositionen bör i varje fall inte övervägas utan en ingående debatt rörande konsekvenserna. Det framstår t.ex. som uppenbart att det blir svårt att i en nämndemannagrupp bestående endast av tre ledamöter tillfredsställande representera olika värderingar i samhället.” Så hette det alltså från socialdemokratisk sida i fjol. Den'dåvarande regeringen valde klokt nog att inte lägga fram något förslag. Nu har den socialdemokratiska regeringen kommit med en proposition, vari bl.a. föreslås att antalet nämndemän i tingsrätt i de allra flesta mål skall minskas från 5 till 3. Det är inte att undra på att socialdemokratiska domare och nämndemän inte känner igen socialdemokraterna och är mäkta besvikna Över sina partivänner i justitieutskottet. I centern kan vi aldrig medverka till att människors rättssäkerhet urholkas. Vi anser att nämnden i underrätt bör ha bred förankring i samhället och avvisar därför regeringens förslag att minska det demokratiska inflytandet. Vad gäller vårt särskilda yttrande vill jag framhålla att vi med detta önskar fästa uppmärksamheten på att vid lokalisering av olika statliga organ hänsyn måste tas till lokaliseringspolitiska synpunkter. Det är viktigt att de intentioner till decentralisering som finns ute i länen inte kullkastas av statliga beslut. Herr talman! Mot bakgrund av det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 4 samt i övrigt även till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Det skulle i och för sig vara frestande att gå in i en sakdiskussion med Gunilla André när det gäller domförhetsreglerna, men eftersom den frågan skall behandlas i utskottet i morgon och senare blir föremål för sakbehandling i kammaren, skall jag inte göra det. Det är ett ämne för en särskild debatt senare och hör egentligen inte hemma i dagens diskussion. Gunilla André fortsätter att hävda, i enlighet med reservationen, att vi — om vi i dag tar ställning för en sänkning av anslaget med 12 milj.kr. — har tagit ställning i sak och att beslutet om särpropositionen blir en ren formalitet. Det är naturligtvis inte på det viset. Är det så att riksdagen beslutar om andra domförhetsregler än dem som anges i särpropositionen — som vi alltså behandlar i utskottet i morgon — måste naturligtvis anslaget till nämndemännen räknas upp i den slutliga budgetregleringen. Det framstår som ganska självklart. Handläggningen i den här frågan är inte speciellt unik. Det är mycket vanligt att man i budgetpropositioner aviserar exempelvis förslag om besparingar och tillgodoräknar sig dem i budgetpropositionerna men att det sedan läggs fram särpropositioner. Det var synnerligen vanligt på den borgerliga regeringens tid, med alla de besparingsförslag som då lades fram. Låt mig bara ta upp ytterligare en punkt, som jag tycker att Gunilla André kan svara på. Genom de åtgärder som föreslås beträffande domförhetsreglerna uppnås, som jag sade tidigare, en besparing på 12 milj.kr. Den besparingen vill uppenbarligen också reservanterna uppnå, men de vägrar att tala om på vilka avsnitt av justitiedepartementets verksamhetsområden som besparingarna skall ske. Det är naturligtvis bekvämt att skriva, som man gör i reservationen, att: ”Nödvändiga besparingar får vidtas genom — —-— rationaliseringsarbete och —-—-=- genom andra åtgärder inom justitiedepartementets verksamhetsområde”; Men det är lättvindigt och föga ansvarsfullt att skjuta ifrån sig problemet på det sättet. Om centerpartiet vill ta ställning i sak i dag i kammaren, bör ni rimligen också ange hur man skall uppnå en besparing om 12 milj.kr.

Herr talman! Jag ser fram emot den vidare debatten i den här frågan, Lars-Erik Lövdén. Den är nämligen mycket intressant, som jag ser det. Det är en annorlunda handläggning, även om den givetvis inte är unik — det har jag inte heller påstått. Det är därför vi har gjort bedömningen att vi i detta läge hade anledning att avge en reservation, som vi också har gjort. — När vi i första omgången behandlade frågan om anslag till nämndemännen förelåg f.ö. inte den proposition som vi skall börja arbeta med i utskottet i morgon. När det gäller besparingseffekten ställde Lars-Erik Lövdén en fråga till mig. Vi har i vår motion dragit upp vissa riktlinjer. Till detta kan jag också foga att det har framkommit att de remissinstanser som har yttrat sig över sakförslaget inte är helt säkra på att det blir en nettobesparing. Det kan nämligen bli på det sättet att antalet mål som kommer att gå till överrätt kommer att öka. I så fall har man kanske inte gjort någon besparing i detta hänseende. Upplysningsvis kan jag också säga att genom rationaliseringar har faktiskt domstolsverket lyckats göra en besparing på 4 Zo per år. Det tycker jag är ganska bra.
Herr talman! Jag vill än en gång uppehålla mig vid det som ni säger i er reservation och som nu Gunilla André vidhåller, nämligen att det kommande ställningstagandet i särpropositionen blir en ren formalitet, om riksdagen i dag beslutar enligt utskottsmajoritetens uppfattning. Det är, som jag sade tidigare, ett anmärkningsvärt påstående mot bakgrund av att det i många andra sammanhang också fattas beslut av den här karaktären och att det sedan kommer särpropositioner där man tar ställning i sak och där man får reglera budgeten slutgiltigt, om ställningstagandet blir ett annat än vad som förutsatts i budgetpropositionen. En borgerlig regering, i vilken centerpartiet ingick, lade i fjol i budgetpropositionen fram ett förslag just med den här innebörden och inkasserade besparingarna — och detta innan ens remissinstanserna fått säga sitt i frågan. Men i år innebär samma ställningstagande enligt Gunilla Andrés uppfattning att den kommande särpropositionen blir en ren formalitet. Det är ett märkligt konstaterande som Gunilla André gör.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén säger att om det blir ett annat ställningstagande när vi skall behandla förslaget om domförhetsregler, så kommer vi att få ta ställning till ytterligare medel. Självfallet är det min förhoppning att vi, när vi har behandlat frågan sakpolitiskt, skall komma fram till ett annat ställningstagande — att det kommer att bli majoritet bakom den uppfattning som vi har drivit.

Herr talman! Bara några ord ytterligare en gång om lokaliseringen av länsrätten i Kalmar län. Historien i detta ärende börjar 1978, när Nybro kommun begärde att länsrätten skulle flyttas dit i samband med omorganisationen. Länsstyrelsen tillstyrkte denna begäran. Regeringar har därefter kommit och gått, och ingen har fattat något slutligt beslut i frågan. Jo, folkpartiregeringen försökte 1979, men fick inte igenom sitt förslag i riksdagen om att man inte skulle ta några regionalpolitiska hänsyn och därmed riva upp tidigare riksdagsbeslut. Men, som sagt, frågan har därefter hela tiden skjutits på framtiden. Vi kan naturligtvis ha olika uppfattningar i sakfrågan. Men en sak tror jag att många ändå håller med mig om, och det är att ett avgörande måste ske. Gösta Andersson och jag har i en motion framhållit att de utredningar som skulle göras är gjorda och att beslut nu måste fattas. Vi anser att våra skäl för en omlokalisering till Nybro väger tungt. Byggnadsstyrelsens utredning visar på något lägre lokalkostnader i Kalmar, men beräkningssättet är inte helt invändningsfritt. Man har nämligen i utredningen jämfört uppskattade investeringskostnader på ena stället med faktiska byggnadskostnader på det andra. Med andra beräkningsgrunder har man från Nybro kommun kunnat visa att det endast handlar om mycket marginella skillnader beträffande kostnaderna. Det måste därför vara andra skäl som får avgöra lokaliseringsfrågan. I detta läge måste det enligt vår mening vara de regionalpolitiska strävandena som blir avgörande. Det är viktigt med en allsidig arbetsmarknad i våra kommuner — det har regering och riksdag många gånger uttalat. Vi har i Nybro ett mycket litet antal anställda i statlig och landstingskommunal tjänst, 2,6 per 100 invånare. Det kan jämföras med siffran 14,1 i Kalmar kommun. På industrisidan återfinns ca 80 26 av de anställda inom träoch glasindustrin. Nu finns en möjlighet att ta ettlitet, litet steg mot en större differentiering. Vi hyser fortfarande förhoppningen att få ett beslut som innebär en omlokalisering av länsrätten. Jag utgår liksom utskottet ifrån att regeringen vid sina överväganden i frågan beaktar regionalpolitiska skäl. Jag utgår också ifrån att beslutet skall komma ganska omgående. Nuvarande regering har ju i andra frågor visat handlingskraft och initiativförmåga.

Herr talman! Det skydd som konsumenterna har rätt till och som också var tänkt, då konsumentkreditlagen infördes 1979, finns inte i dag. Det är angelägnare än någonsin att åtgärder vidtas för att skydda svaga och utsatta konsumentgrupper. I dag har hushållens gemensamma kontokortsskulder nått en nivå på drygt 3 miljarder kronor, och det finns över 2,2 miljoner kreditkort utställda på privatpersoner. Den starka ökningen av kontokortsköp, drygt 22 90 1982, har också medfört att allt fler människor förköper sig och hamnar i svårigheter. Visst finns det fördelar med kontokort. Det går snabbt att få kredit, det går att handla förmånligt vid utförsäljningar — men då måste också en reglering av skulden ske snabbt, om köpet skall förbli förmånligt. Alltså måste man ha pengar för att utnyttja sådana krediter. Möjligheter att erhålla snabba krediter utan krav på handpenning gynnar onekligen impulsköp. Man glömmer lätt att man handlar på kredit och därmed binder sin ekonomi för lång tid framöver. Konsumenter som köper sina dagligvaror på kredit riskerar i hög grad att inteckna sin handlingsfrihet. Det är i dag lätt att erhålla kontokortskrediter i flera företag oberoende av varandra, och många små krediter kan snabbt bli flera tusental kronor. Konsumenterna har svårt att värja sig. Det ena utbudet synes fördelaktigare än det andra, inte minst i de bristfälliga annonser som förekommer. Handeln åsidosätter många gånger att ge den information som konsumentkreditlagen kräver — information om kontantpris i kronor, effektiv ränta och den totala kreditkostnaden. Konsumenterna har stora svårigheter att avgöra köpets föroch nackdelar. I tidningsannonser finner man ofta att endast kontantpris och hur mycket som skall betalas per månad är angivet. Handeln erbjuder varor till låga månadskostnader, och det kan vara lockande att köpa en dyr vara på detta sätt. Jag skall redovisa ett exempel — ett skräckexempel, men det är inte ovanligt: Varan kostar 6 495 kr. kontant och kan erhållas utan handpenning till en månadskostnad av 150 kr. Ränta och aviseringsavgift ingår. Ett fördelaktigt köp? Ja, det kanske kan synas så, om inte ytterligare information ges. Efter nio år och två månader, då varan är betald, har kunden betalat 16 452 kr. mot kontantpriset 6495 kr. Kreditkostnaden blev nära 10000 kr. Många kontokortsföretag erbjuder betalningsfria månader, men räntan löper även under dessa, så de är inte kostnadsfria. Man kan fråga sig: Vem gör inköp under sådana här betingelser? Ja, inte är det de prismedvetna, utan just de utsatta konsumentgrupperna. En maximering av kredittiden skulle kunna förhindra att varan är utsliten, innan den är betald till fullo. Åtgärder måste vidtas så att konsumentkreditlagens krav uppfylls. Herr talman! Vid flera tillfällen under de senaste åren har konsumenternas situation uppmärksammats. 1980 fick den borgerliga regeringen bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kontoköp. Tyvärr har bemyndigandelagen inte utnyttjats. I stället kom en frivillig överenskommelse till stånd mellan ekonomidepartementet och kontokreditbranschen. Denna gällde under 1981 och gäller i princip fortfarande vad beträffar marknadsföringen. Jag kan bara konstatera att frivilliga insatser inte är tillräckliga. Enligt utskottsbetänkandet kan de förslag till åtgärder som jag framfört i min motion komma att prövas av kontokortskommittén, som väntas redovisa sitt arbete innevarande år. Jag framställer därför inget yrkande, utan avser att följa frågan framöver, och jag ber att få återkomma då kommittén lagt fram sina förslag till åtgärder.

Herr talman! Då den ärade talaren inte framställde något yrkande, ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan med hänvisning till att kontokortskommittén senare i år kommer att redovisa sitt förslag.

Herr talman! Jag skall kanske börja med att säga att jag inte har för avsikt att begära votering — det finns dock en reservation — ifall det är några som är nervösa med tanke på middagsuppehållet kl. 18. I betänkandet 28 från lagutskottet som vi nu behandlar besvaras yrkandena 1 och 2 i vpk:s partimotion 1982/83:1607 om skärpta regler för konkurskarantän m.m. Motiveringen till yrkandena i denna motion finns i motionen 1605 om ökade resurser för bekämpande av ekonomisk brottslighet. De två yrkandena i motionen 1607 utmynnar i krav på tillkännagivande till regeringen av synpunkter som finns i motionen om bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Vad innehåller då dessa synpunkter? Jo, i motionen anförs, att trots den revision av konkurslagstiftningen som skett under senare år, har konkurser utnyttjats i ekonomiskt brottslig verksamhet och medel överförts på andra och sålunda dragits undan återvinning. Med hänvisning till brottsförebyggande rådets, BRÅ, promemoria 1982:5 tar motionärerna upp BRÅ:s förslag som sina.

I motionen hävdas att lagstiftningen om konkurskarantän, som ger möjlighet att utfärda näringsförbud, har tillämpats i få fall och inte haft avsedd verkan. Motionärerna hävdar att det borde vara effektivare med ett automatiskt verkande förbud, från vilket det sedan kunde ges dispens. Det skulle ge bättre kontroll över de fall då det rör sig om ekonomisk brottslighet. Mot bakgrund av att den ekonomiska brottsligheten bedrar samhället på mycket stora belopp och att det gäller att med kraft ingripa mot en verksamhet som på ett illegalt sätt lastar över bördor på lojala medborgare, yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till lagutskottets betänkande 28.

Herr talman! Jag kan instämma i Per Israelssons uttalande liksom i hans reservation i vad gäller synen på den ekonomiska brottsligheten och otillbörliga förhållanden i samband med konkurser. Det är givetvis angeläget att vi kommer till rätta med missförhållanden. Förvisso är det så att riksdagen avslår en mängd motioner med hänvisning till att ärendet bereds eller övervägs inom regeringskansliet eller är föremål för utredning. I fråga om vpk-motionen gäller både-och. Inom justitiedepartementet bereds en av brottsförebyggande rådet framlagd PM angående återvinningsreglerna vid konkurs. Inom den under 1981 tillsatta näringsförbudskommittén övervägs införandet av etableringskontroll och frågan om utvidgade regler om näringsförbud. Med hänvisning till detta avstyrker lagutskottet yrkandena 1 och 2 i vpk-motionen, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Vi debatterar nu jordbruksutskottets betänkande som berör hälsooch miljöfarliga varor. I detta betänkande behandlar utskottet en motion från centerpartiet i vilken vi begär en landsomfattande inventering av gamla kemikaliedepåer. Vi anser att det är viktigt att vi får till stånd en sådan inventering, så att man inte gör någonting på dessa områden som kan förvärra situationen. Gifttunnor kan ha grävts ned, vilket mycket ofta skedde på 1950 och 1960-talen. Då trodde man att det var ett bra sätt att bli av med kemikalier. För ganska länge sedan kan det på en tomt ha legat industrier som handskades med miljöfarliga varor och kemiska preparat av olika slag som vi i dag vet inte är särskilt bra, men då hade man inte kännedom om detta. Därför var man inte heller särskilt försiktig, utan marken är med säkerhet indränkt med dessa kemikalier. Vi vet också att det finns kemikalier dumpade i havet utanför våra kuster och att det finns rester från kriget i form av minor och annat. Vi anser att det är nödvändigt att vi får till stånd en inventering av gamla kemikaliedepåer. Väldigt många människor vet ändå var dessa depåer finns. Som jag inledningsvis sade behövs en sådan här inventering för att man inte skall råka på problem i en situation där man är beredd att på något sätt hantera marken, t.ex. bygga på den.

Utskottsmajoriteten säger att det inte behöver göras någonting nu, eftersom naturvårdsverket har aktualiserat denna fråga och regeringen f. n. arbetar med den. Men vi tycker från centerpartiets sida att detta är så pass viktigt att vi inte kan vänta på att regeringen möjligtvis skall göra någonting. Vi vet att naturvårdsverket anser att det är angeläget att en planläggning och inventering kommer till stånd. Därför vill vi att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen, för att på det sättet puffa på, så att det händer någonting. I annat fall är det lätt hänt att förslaget bara rinner ut i sanden och denna inventering inte blir gjord. Med detta vill jag yrka bifall till centerns reservation nr 2 i jordbruksutskottets betänkande 25.
Herr talman! I år har jordbruksutskottet valt att skriva ett särskilt betänkande som behandlar hälsooch miljöfarliga varor. Eftersom vpk har väckt en gruppmotion som i sex punkter tar upp just frågor om hälsooch miljöfarliga varor, blev det naturligt att den motionen i sin helhet behandlades i det nu förevarande betänkandet 1982/83:25 från jordbruksutskottet. De sex olika yrkandena finns återgivna på betänkandets första sida, varför det inte finns anledning att upprepa dem. Rent allmänt vill jag säga att de olika yrkandena har blivit så pass väl tillgodosedda att vi denna gång har valt att nöja oss med utskottets majoritetsskrivning och att inte reservera oss. Det är bara ett särskilt yttrande fogat till utskottsbetänkandet med anledning av motionen. Jag övergår härmed till att kommentera utskottets yttranden över motionsyrkandena och tar upp dem i den ordning de behandlas i utskottsbetänkandet. Genomgående vid utskottets hemställan är formuleringen att yrkandena inte föranleder någon riksdagens ytterligare åtgärd, en formulering av ett avstyrkande som betyder att något redan är gjort och att mera kommer att göras utan särskild åtgärd från riksdagen. I vårt första yrkande tar vi upp förhandsgranskning av kemiska ämnen och produkter. Man framhåller i betänkandet, liksom föregående år, att det är en resursfråga. Det insåg vi redan när vi skrev motionen, där vi hänvisar till internationell samverkan som skulle kunna minska kraven på resurser genom att man byter erfarenheter. Vi har pekat på att viss förhandsgranskning redan sker i USA och inom EG. Utskottet skriver att den nytillsatta kemikommissionen, som skall arbeta under en tvåårsperiod, har som en av sina uppgifter att ta upp frågan om en förhandskontroll. Vårt nästa yrkande gäller produktregistret. Vi vill att registret snarast skall träda i funktion till någon del. Det har också jordbruksutskottet haft starka skrivningar om tidigare år, och det står man fast vid även nu. Utskottet hänvisar till att etapperna 1 och 2 nu är klara i vad gäller registrets uppbyggnad, och att etapp 3 nu påbörjas. I denna etapp skall man ta in uppgifter om ämnen som, när de ingår i produkter, kan göra produkterna hälsofarliga. Man säger vidare att det är en uppgift för kemikommissionen att ta fram underlag som kan visa om det kommer att behövas fler utbyggnadssteg för produktregistret. Två andra frågor som vi tar upp i vår motion berör produktinformationen och översynen av tillämpningsbestämmelserna för hälsooch miljöfarliga varor. I vad gäller båda dessa frågor hänvisar utskottet till kemikommissionen. Jag vill i detta sammanhang påminna om att utskottet i tidigare års betänkanden gjort mycket bestämda uttalanden om att produktinformationen så snart det bara är möjligt skall göras tillgänglig, bl.a. för de många skyddsombuden ute på våra arbetsplatser. Vi påminner i vår motion om att lagen om hälsooch miljöfarliga varor, LHMV, är en ramlag som bara anger de allmänna riktlinjerna, som vi tycker är bra. För att konkretisera dessa bra allmänna riktlinjer behövs tillämpningsföreskrifter som ständigt anpassas till den snabbt förändrade verkligheten. Denna konkretisering skall också kunna ta sig uttryck i hygieniska gränsvärden som läggs på en betryggande nivå. Gränsvärden för nya ämnen måste till, och gränsvärden som redan finns måste sänkas i takt med att de tekniska möjligheterna att leva upp till de sänkta nivåerna kommer fram. Vi har också tagit upp frågan om en nedtrappning av giftanvändningen. För att genomföra en sådan nedtrappning föreslår vi att en särskild plan läggs fram. I den frågan hänvisar utskottet till utredningen om användning av kemiska medel i jordoch skogsbruket, som ju numera överlämnat sitt slutbetänkande. Jag utgår därför från att en nedtrappning av giftanvändningen kommer att övervägas inom regeringskansliet i samband med att utredningens förslag bearbetas för förslag till riksdagen. I en sådan plan bör ingå att gifter inte skall användas i parker och privata trädgårdar. Slutligen har vi tagit upp frågan om åtgärder för att minska sådana tillsatser i livsmedel och djurfoder som kan antas ha skadlig verkan. Utskottet påminner här i sin skrivning om att också livsmedelslagen närmast har karaktären av en ramlag. På lagens grund har en livsmedelsförordning utfärdats som närmare anger hur lagen skall tillämpas i det enskilda fallet. För kontrollen av efterlevnaden av lag och förordning på livsmedelsområdet svarar statens livsmedelsverk.

Också här hänvisar utskottet till kemikommissionen och skriver: ”BI. a. bör man enligt utskottets mening kunna räkna med att den nya kemikommissionen kommer att ägna antibiotikaanvändningen ingående intresse.” Herr talman! I det särskilda yttrande som är fogat till utskottsbetänkandet redovisar vi skälen för att vi denna gång inte följt upp motionsyrkandena med reservationer. Vi anför också orsaken till att vi varje år kommer tillbaka i bl.a. de miljöfrågor som nu är i fråga. Det är för att få en årlig redovisning av vad som hänt på resp. område inför riksdagen. En sådan redovisning för detta år har vi nu i utskottsbetänkandet. Mot bakgrund av tillsättandet av kemikommissionen och den kommande behandlingen av slutbetänkandet från utredningen om kemikalieanvändningen inom skogsoch jordbruket har vi stora förhoppningar om att de här berörda viktiga miljöfrågorna skall föras framåt. Den politiska förutsättningen härför finns om den nya riksdagsmajoriteten verkligen används för genomförande av de viktiga motionskrav som vi framfört i vår motion och som socialdemokrater också framfört under sin tid i opposition. De förväntningar som har byggts upp kring lösandet av dessa viktiga miljöfrågor får inte svikas!

Herr talman! Hela stålverket i Surahammar avspärrat sedan två månader. En olycka i Danvikstulls elstation. En liten explosion i kondensatorrummet ledde till omfattande saneringsarbete. Vad är det som är gemensamt för olyckorna? Jo, vid de bränder som vid båda tillfällena uppstod i anslutning till PCB-fyllda kondensatorer spreds dibensofuren. Saneringsarbetet tog månader och är mycket riskfyllt. Detta är bara två exempel. Vi kan vänta oss fler. Det finns omkring 100 000 kondensatorer runt om i Sverige, kondensatorer fyllda med PCB. Larm om PCB och vad som händer vid dess förbränning fick vi redan 1977. PCB, som är ett miljögift, bildar vid förbränning dibensofuren. Det var just det som hände vid de svårsanerade olyckorna. 1979 förbjöds PCB, men vad händer sedan? Nu är det 1983. Svenska elverksföreningen har föreslagit att man skall börja byta ut kondensatorerna. Och jordbruksutskottet i Sveriges riksdag, vad säger det? Jo, utskottet hänvisar till naturvårdsverkets PM 1591 rörande 1980-talets stora miljöfrågor, enligt vilken man med stöd av lagen om hälsooch miljöfarliga varor skall verka för att hälsooch miljöfarliga ämnen i vissa produkter och komponenter byts ut mot mindre farliga. Detta ger utskottet anledning att lämna den motion som jag har väckt i riksdagen utan åtgärd. Men verkligheten då? Den tycks inte utskottet ha klar för sig. Faktum är att det finns omkring 2 000 ton PCB kvar i Sverige, 2 000 ton som man inte ens exakt vet var de finns. Hur skall vi oskadliggöra PCB, när man startar det här arbetet? Vore inte detta något för riksdagen att ha en mening om? Det kunde vara ett litet stöd för Svenska elverksföreningen, som tydligen är den enda som fattar att det brådskar och att något måste göras snabbt. Herr talman! Jag yrkar bifall till folkpartireservationen nr 1 i jordbruksutskottets betänkande 1982/83:25.

Herr talman! I somras tillbringade jag en vecka hos goda vänner i Småland. Under denna vistelse berättade man för mig om hur hårt man besprutar bär, frukter och grönsaker. Jag visste detta förut, men inte att besprutningen var så oerhört hård och omfattande. På den här gården där jag var fanns det en hankanin. Jag fäste mig vid honom därför att han hade en ovanligt vacker färg. Strax efter det att jag åkt hem till valrörelsen dog den här kaninen. Han hade ätit av det överskottslager som just då fanns av salladskål. Runt om den här gården odlade man salladskål, som man gav bort när det blev överskott. Salladskålen var så hårt besprutad att kaninen dog. Det var då jag beslöt mig för att skriva den här motionen, nr 998, och berätta det som man många gånger tidigare också hade berättat för mig. Äpplen besprutas 18 gånger innan de skördas. Tanken går förstås direkt till de röda, glänsande äpplen som just nu finns att köpa i de flesta affärer, som kallas Red Delicious och som kommer från utlandet. Hur många gånger har de besprutats? De ser ju giftiga och polerade ut i all sin aptitretande färggrannhet. Allt slags kål — vitkål, rödkål, salladskål, blomkål — besprutas många gånger innan den knyter sig. Detta visste jag inte. Jag hade hört att vanlig sallad kan vara besprutad, men jag trodde att hårt knuten kål hade undgått giftbesprutning. Och den sallad som ni kammarledamöter äter här i riksdagens restaurang är med säkerhet också besprutad, både den svenska och kanske än mer den som importeras från utlandet. ”Vi äter aldrig köpt kål och ogärna morötter”, sade man mig på den här gården i Småland. Där visste man vad man talade om. En pappa i granngården som odlar jordgubbar kommersiellt ber att hans barn skall få äta grannens jordgubbar därför att hans egna är för hårt besprutade för att han skall våga låta sina egna barn äta av dem. Då frågar man sig: Men alla andra barn då, som tvingas äta hans jordgubbar? Det har förekommit rykten som säger att svenska jordgubbsodlare behandlar sina jordgubbar innan de säljer dem. De bleker dem först vita, för att sedan färga dem röda så att färgen blir jämn och vacker. Som konsument är man ju helt prisgiven och kan inte kontrollera mycket av den besprutning — eller förgiftning — av våra livsmedel som sker. Andra rykten säger att tomaterna plockas gröna för att sedan sprutas röda. Allt det man berättat för mig låter helt absurt, och det sker förstås för att försäljningen skall öka och vinsten bli större. Bl. a. plommon och morötter gallras numera genom besprutning. Plommonen skall gallras inte mindre än fyra gånger innan de skördas, så den besprutningen hinner bli ganska omfattande. I tider av arbetslöshet borde gallring kunna ge många arbetstillfällen, och vi skulle kunna få giftfria varor på köpet. Besprutning av frukt och grönsaker är skadlig både för djurliv och för växtliv liksom också för de människor som hanterar besprutningen och för oss alla som skall äta dessa varor. I hur stor utsträckning vi blir sjuka av besprutade bär, frukter och grönsaker vet man väl inte, men att det påverkar vår hälsa torde vara obestridligt. Det är osäkert i hur hög grad och i hur stor omfattning besprutningen av frukt och grönsaker genomförs i vårt land. Men det måste vi få veta. Därför har jag föreslagit att den nu tillsatta kemikommissionen skall få i uppdrag att se över detta. Jag tycker att vi borde utnyttja detta utmärkta tillfälle att kartlägga den här frågan. Men det tycker inte jordbruksutskottet. Man säger att frågan behandlas av en annan utredning, som snart är klar med sitt arbete eller — om jag har förstått den tidigare debatten rätt — som redan har avslutat det. Herr talman! Jag har inget yrkande, utan jag avvaktar resultatet av den här utredningen, men jag har velat berätta för kammarens ledamöter om mina skrämmande, nyvunna kunskaper i hur våra frukter och grönsaker besprutas i en omfattning som jag inte trodde var möjlig.

Herr talman! I det moderna samhället använder man ett stort antal kemiska produkter, framställda för olika ändamål inom industrin, jordbruket, skogsbruket och medicinen liksom för användning i hemmen. Omkring 4 miljoner kemiska föreningar är kända. Av dem används många tusen kommersiellt. Sedan andra världskriget har uppskattningsvis omkring 10 000 baskemikalier utvecklats, vilket lett fram till över 100 000 nya kemiska produkter. Men — och det är det allvarliga i sammanhanget — endast en mindre andel av de nu använda kemikalierna har testats tillräckligt ingående för att man skall kunna göra en säker bedömning av deras hälsooch miljöeffekter. Därför är de kemiska riskerna ett ständigt växande problem i vårt samhälle. Många av dagens miljöproblem kan härledas till föroreningar som släpps ut i små mängder under lång tid. Människan påverkas av de kemiska produkterna på olika sätt. Dels påverkas de som tillverkar produkten, dels påverkas de som använder den eller på annat sätt kommer i kontakt med den. Men påverkan kan också ske via luften vi andas och vattnet vi dricker. Det krävs en rad åtgärder för att motverka de risker för hälsa och miljö som den stora användningen av kemikalier medför. Utgångspunkten måste vara att människor inte skall komma till skada genom användning av kemiska ämnen. Samhället måste skärpa kraven på tillverkare och importörer. De måste ta ansvar för att deras produkter inte ger upphov till skador. Samhället skall se till att de påtar sig detta ansvar. Därför tillsätter regeringen nu en kemikommission. Den skall ta fram underlag för en helhetssyn på användningen av kemikalier. Kommissionen skall arbeta snabbt och vara klar inom en tvåårsperiod. Med detta initiativ tillgodoses ett mångårigt socialdemokratiskt krav. Kommissionen skall överväga åtgärder för att få fram säkrare riskbedömningar. Forskningsoch undersökningsverksamheten skall ses över liksom tillgången på expertis och undersökningskapacitet. Möjligheterna att genom effektivare övervakningsprogram följa kemiska ämnens spridning i miljön och påverkan på hälsa och miljö skall studeras. Behovet av förbättrad information om kemikalieanvändningens risker till bl.a. skyddsombuden skall också prövas. Ett register över de kemiska produkterna skall färdigställas. Formerna för en framtida förhandskontroll av kemiska ämnen skall prövas av kommissionen. Med en sådan kontroll avses att nya ämnen inte skall få säljas eller tas i bruk utan att ansvarig kontrollmyndighet fått möjlighet att bedöma ämnena. Ett utbyggt produktregister är ett värdefullt underlag vid en sådan förhandskontroll. Olika åtgärder för att minska riskerna vid användningen av kemikalier skall studeras av kommissionen. Man skall veta vad man använder och hur man skall skydda sig mot eventuella skaderisker. Information, utbildning m.m. måste till. Vi måste kunna leva i trygghet också i kemisamhället. Det är utgångspunkten och bakgrunden till kommissionens tillkomst. Flera av de krav som förts fram i de olika motionerna kan man säga har besvarats genom tillsättandet av kommissionen, som nu skall arbeta med dessa uppgifter och försöka finna lösningar på de problem som aktualiseras i motionerna. I särskilda motionskrav tas upp frågan om ett produktregister. Sedan de två första etapperna av registret har genomförts, vilket redovisats av utskottet i betänkandet, har nu också en tredje etapp beslutats. Produktkontrollnämnden skall nu ta in uppgifter om sådana ämnen som kan bidra till en produkts hälsofarlighet. Samtidigt får kemikommissionen i uppgift att ta fram det ytterligare underlag som behövs för beslut om följande utbyggnadssteg. Därvid skall en plan för bl.a. registrets användning i tillsynsarbetet läggas fram. Vidare skall kommissionen utreda frågor om sekretess, datasäkerhet och om hur information skall ges från registret. Det är viktiga saker i detta sammanhang, och produktregistrets vidareutveckling blir en mycket stor uppgift för kemikommissionen. I motion 631 yrkas utbyte av befintlig PCB i kondensatorer. Som redovisas i utskottsbetänkandet har naturvårdsverket kommit med förslag i sin promemoria rörande den fortsatta verksamheten på detta område. Naturligtvis har också kemikommissionen anledning att ta upp till behandling den här typen av frågor. Detta gäller också det som Inga Lantz var inne på, nämligen behandlingen av bekämpningsmedel. Som utskottet framhållit tas frågan om användning av kemiska bekämpningsmedel upp i ett i dagarna framlagt betänkande. Det blir väl anledning att återkomma till detta, när remissbehandlingen av betänkandet avslutats. Herr talman! Med hänvisning till det sagda yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vi vet att PCB är ett miljögift. Vi vet att vid viss temperatur erhålls klorerade dibensofuraner. Vi vet att det pågår försök på olika håll i världen att destruera PCB. Vi har beslut på att befria Sverige från PCB. Vad som behövs är ett initiativ så att arbetet verkligen sätts i gång, ett arbete så att utbytet verkligen sker snabbt. Man behöver inte avvakta vare sig det ena eller det andra i kommissionens arbete.

Herr talman! Jag skall bara göra några kommentarer till Ulf Lönnqvists anförande. Jag har ju redan redovisat vad utskottet har anfört beträffande våra sex motionsyrkanden, så jag skall inte upprepa det. Jag noterar endast att man hyser stora förhoppningar när det gäller den kemikommission som skall påbörja sitt arbete. Vi tycker att det vore bra om kommissionen kunde bli färdig med sitt arbete så snart som inom loppet av två år. Då kan rimligen något hinna hända, innan det åter blir aktuellt med val av ny riksdag. Det här med förhandskontroll och produktregister som vi har tagit upp i vår motion anser tydligen också Ulf Lönnqvist vara stora uppgifter för kommissionen. Så är det givetvis. Ett register av detta slag tenderar att bli mycket omfattande. Man måste bestämma sig för vad registret skall innehålla, vilka begränsningar som skall göras, osv. Dessutom måste vissa sekretessproblem lösas. Det är krav som industrin vill ha tillgodosedda. Alla frågor i det här avseendet måste lösas. Ulf Lönnqvist sade vidare att vi måste kunna leva trygga också i kemisamhället. Även jag tror att det är mycket viktigt. I samband med kärnkraftsdebatten, som ju pågick i flera år, sades det att man måste ta människors oro på allvar. Jag tror att det inte bara gäller kärnkraften utan också alla generella, odefinierbara hot som människan är utsatt för. Om människorna känner oro, om de tycker sig vara utsatta för uppenbara eller förtäckta kemiska hot, måste vi ta det på allvar. Ibland är det befogat, ibland inte. Hur det än förhåller sig, måste vi ta hänsyn till vad människorna känner. Därför är det viktigt att vi kommer till rätta med de problem som det nya kemisamhället, vilket har utvecklats efter andra världskriget, har åstadkommit. Jag har själv i nästan hela mitt liv arbetat just inom den kemiska industrin, och därför känner jag väl till den sida av problemet som Ulf Lönnqvist här tog upp. Han sade att kemikalierna påverkar både de människor som tillverkar dem och de människor som sköter vidarehanteringen. Jag tillhör den kategori som var i kontakt med kemikalierna från första början. Eftersom jag har sysslat med utvecklingsarbete, har jag utsatts för påverkan av en mängd kemikalier. Jag vet därför att det här utgör ett allvarligt problem. I dag vet vi mycket mera om riskerna än vi gjorde när arbetet med kemikalier påbörjades. På den tiden gjorde vi saker som vi absolut inte skulle göra i dag. Således är det viktigt att de här frågorna verkligen förs fram dels i samband med kommissionens arbete, dels vid den utvärdering som skall göras av den utredning som arbetar med frågor om användningen av kemiska medel i jordoch skogsbruket.

Herr talman! Det här betänkandet, som alltså berör neddragningen vid Cementas fabrik i Degerhamn på Öland och i litet längre perspektiv cementtillverkningen i Sverige, är kanske i och för sig inte så mycket att kommentera. Frågan är inte oväsentlig — naturligtvis är den av stor vikt för de människor som berörs — men det går inte att förneka den överkapacitet som finns, och den beräknade avsättningen under de närmaste åren är förmodligen också realistisk. Nu har företagsledningen också förklarat sig beredd att i viss utsträckning fortsätta driften, i alla fall under två år. Man skall tillverka 60 000 ton specialcement. Det har alltså inte rått några delade meningar i utskottet om de förutsättningar som finns, och det finns heller ingen reservation. Däremot är det angeläget för mig att fästa kammarens uppmärksamhet på de synpunkter som vi för fram i ett särskilt yttrande, eller rättare sagt de värderingar som ligger till grund för yttrandet. Jag menar nämligen att det här ärendet är ett exempel på hur ett företag i monopolställning försöker förhindra åtgärder, som skulle kunna leda till att företagets särställning på marknaden bryts. Man värjer sig på olika sätt mot konkurrensalternativen för att få leva kvar i sin skyddade tillvaro. I det här fallet har det skett genom att företagsledningen visat ett uppenbart ointresse för att sälja anläggningen i Degerhamn till någon intressent, som mer förutsättningslöst än Cementa hade kunnat överväga olika produktionsalternativ. Sådana möjligheter har enligt uppgift funnits. Det var olyckligt att Cementa 1973 blev ensam tillverkare av cement i landet. Jag tycker inte att det skulle ha accepterats. Det finns egentligen ingen som helst anledning att cementindustrin skall arbeta i monopolets form. Det gjorde det inte 1973, och det gör det inte i dag heller. Det här ärendet bör ge oss en tankeställare inför kommande propåer, som leder till total marknadsdominans i en bransch. Privata monopol och karteller är lika olyckligt som ett förstatligande av näringslivet. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Låt mig först framföra ett tack till utskottet för en seriös behandling av de aktuella motionerna, som rör krav på fortsatt cementproduktion i Degerhamn. Genom att man kallat till hearing tycker jag att man har visat att frågan inte var oviktig. Det handlar trots allt om ett monopolföretags agerande. Jag tänker inte upprepa historieskrivningen, utan jag hänvisar i den delen till interpellationsdebatten, som ägde rum den 31 januari i år, och till motion 1472 från oss socialdemokrater i Kalmar län. Cementfabriken i Degerhamn har nu fått en tidsfrist på två år, då man skall tillverka specialcement. Tyvärr reduceras antalet anställda redan nu i maj med 16 personer och vid årsskiftet med ytterligare 55 personer. Uppsägningarna för dessa 55 personer kom just före påsk. Det finns inga andra arbeten att erbjuda. Tvärtom är arbetslösheten mycket stor på orten och i omgivningen. Det kommer att bli en mycket besvärlig situation för de människor som nu måste lämna sina jobb, om inte särskilda insatser görs. Och det är detta debatten nu måste handla om. För det första måste man satsa hårt för att marknadsföra den specialcement som nu skall tillverkas, så att man når upp till den produktion som är tänkt. Annars finns ju fortfarande risken för en total nedläggning. För det andra måste verkliga ansträngningar göras från företagets sida för att ordna ersättningsjobb till dem som hamnat utanför cementproduktionen. Nu finns det all anledning att på allvar börja med detta, eftersom förhandlingar om antalet anställda i fortsättningen är avslutade och man vet precis vad man har att utgå från. Vi är många som har stora förväntningar på företaget i detta avseende. Stora utfästelser har ju gjorts både nu och tidigare. Utskottet förutsätter att man vidtar alla rimliga åtgärder för att skapa alternativ produktion. Det tycker jag är ett mycket starkt uttryck. Förväntningarna på regeringen är också stora. Viktiga initiativ har redan tagits beträffande exempelvis åtgärder för att få i gång byggandet. Men dessa åtgärder har ännu inte hunnit få full effekt när det gäller efterfrågan på cement. I interpellationsdebatten i januari lovade industriministern att man i en särskild arbetsgrupp skulle se över byggfrågorna och i samband därmed också se på byggmaterialproduktionen, koncentrationstendenserna, inflytandefrågorna, byggprognoser och utvecklingsoch exportmöjligheter inom byggnadsmaterialindustrin. Det finns all anledning att snabbt få i gång detta arbete. Det kommer att få mycket stor betydelse för just Degerhamnsfabrikens framtid. Problemen är ju inte lösta. Vi har bara fått en tidsfrist på två år, och den tiden måste användas på ett ändamålsenligt sätt. Frågan om byggandet och därmed sammanhängande materialtillverkning försummades under många år av de borgerliga regeringarna. Därför förvånar mig verkligen Christer Eirefelts uttalanden här i dag. Det särskilda yttrande som är fogat till näringsutskottets betänkande är ju i själva verket en dom över de borgerliga regeringarnas agerande under de här åren. Den första signalen/om nedläggning kom redan 1977, och man har haft ganska lång tid på sig att åtgärda dessa frågor. Man har fått konkreta förslag från byggkoncentrationsutredningen när det gäller konkurrenssituationen och annat, men man har stoppat förslagen i en låda. Det särskilda yttrandet är som sagt väldigt mystiskt och anmärkningsvärt. Jag upplever det alltså som en dom över de borgerliga regeringarna. Dessa frågor har misskötts under flera år. Förhoppningarna och förväntningarna om en förändring är därför mycket stora. Huvudansvaret har dock Cementa — det får vi inte glömma. Herr talman! Jag har för dagen inte något särskilt yrkande utan förutsätter liksom utskottet att företaget står fast vid sina utfästelser. Och jag förutsätter att regeringen också i fortsättningen bevakar utvecklingen i den här branschen.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till näringsutskottets hemställan. I likhet med Lena Öhrsvik — vars anförande jag för övrigt vill instämma i — tycker jag att vad Christer Eirefelt har gett uttryck för och vad de borgerliga ledamöterna i utskottet har skrivit i sitt särskilda yttrande är litet grand märkligt. I avtalet mellan Cementa och staten år 1973 sägs det tydligt: ”Nedläggningar skall ske med vederbörligt hänsynstagande till de anställdas och samhällets intressen. Avveckling skall ske i enlighet med en kontinuerligt reviderad plan som fastställs av Cementas styrelse i samråd med representanter för de anställda. Staten äger rätt att efter samråd med Euroc anvisa två personer att ingå såsom ordinarie ledamöter i Cementas styrelse, ——=-.” Det är mot denna bakgrund jag finner det särskilda yttrandet litet grand märkligt. År 1976 kom det en borgerlig regering, som fick möjlighet att förhindra den monopolsituation som upplevs vara så förskräcklig. Även de följande borgerliga regeringarna hade verkligen haft möjlighet att på olika sätt bryta denna monopolställning. Men vi har inte märkt att man gjort någonting i den riktningen. Hela branschen har haft en hel del problem under den senaste tioårsperioden, och den har genomgått mycket stora strukturförändringar. År 1973, när avtalet mellan AB Euroc och staten träffades, fanns det sex cementfabriker. Nu finns det bara tre kvar. Vid en av dessa kommer sysselsättningssituationen att förändras i och med att fabriken under en nådatid på två år får tillverka specialcement. Det blir svårt att under så kort tid visa upp tillräcklig avsättning. Jag utgår från det som sägs i utskottsbetänkandet, nämligen att man på olika sätt tar fatt i vad som finns i det träffade avtalet mellan AB Euroc och staten och verkligen arbetar för nya sysselsättningstillfällen i Degerhamn.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
Herr talman! Jag är litet förvånad över reaktionen på det särskilda yttrandet, som faktiskt är en kritik av företagets handlande. Vi anser att företaget har utnyttjat sin monopolställning. Jag tror att Birgitta Johansson fick samma uppfattning som jag vid hearingen i utskottet, nämligen att man inte hade gjort vad som hade kunnat göras för att få till stånd en annan tillverkning, exempelvis genom att sälja enheten i Degerhamn. Konkurrens är inget som kan skapas genom att fästa några rader på ett papper. Konkurrens skapas bara genom att flera företag arbetar i en fri marknad. Låt mig slutligen till Birgitta Johansson säga att detta monopol kom till stånd år 1973.
Herr talman! Jag är inte säker på att Cementa hade kunnat finna avsättning för sina produkter, även om företaget inte hade befunnit sig i den monopolställning som Christer Eirefelt beskrev i sin replik. Det finns, har det visat sig, en överkapacitet inom branschen. Cementa AB har hela tiden på olika sätt försökt rationalisera och medverkat till strukturförändringar. Byggandet har som bekant gått ned, och det är en av förklaringarna till att det är svårt att få avsättning för den cement som produceras. Enbart Sliteanläggningen räcker nästan till för att försörja Sverige med den cement som behövs. Koncernen har verkligen på olika sätt försökt hålla uppe sysselsättningen på flera orter. Ien tidigare interpellationsdebatt sade industriminister Thage Peterson att vi skall försöka hålla cementproduktionen i landet på nuvarande nivå genom ett tillräckligt byggande. Det är vad vi får arbeta för, även om det som bekant inte används lika mycket cement som tidigare i nybyggnationen. Det har blivit en helt annan materialhantering på detta område.
Herr talman! Till näringsutskottets betänkande 1982/83:28 om fortsatt cementproduktion i Degerhamn på Öland, som vi nu behandlar, är fogat ett särskilt yttrande bakom vilket står samtliga utskottsrepresentanter för de borgerliga partierna. Vi konstaterar att det f. n. icke tycks finnas någon annan lösning än den som Cementa AB har erbjudit och som även facket har godkänt, innebärande en betydande kapacitetsminskning i Degerhamn. De talare som här har tagit till orda har icke heller haft någon annan uppfattning i den frågan. Den föreslagna lösningen innebär att 50 av de 120 anställda kan beredas fortsatt sysselsättning. Man har lovat att produktionen skall pågå i två år, varefter frågan om fortsatt drift eller nedläggning skall omprövas. I nuvarande kärva konjunkturläge med ett minskat byggande får denna . lösning anses acceptabel. Man behöver inte lägga några partipolitiska aspekter på denna fråga. Jag tror att utvecklingen hade blivit densamma oavsett vilken regering vi hade haft. Men utskottet förutsätter att Cementa också vidtar åtgärder i syfte att skapa alternativ sysselsättning för dem som friställs. Det tycker jag är en mycket viktig sak. I vårt särskilda yttrande godtar vi borgerliga representanter alltså den dellösning som företaget nu erbjuder. Men vi gör det med det tillägget att situationen kunde ha varit betydligt gynnsammare, om Cementa, där f. ö. staten såsom nyss nämndes har ett medansvar såsom delägare med en representant i styrelsen, på ett tidigt stadium hade inriktat sig på att bjuda ut Degerhamnsanläggningen till någon annan intressent. På så sätt kunde nya möjligheter ha skapats för olika produktionsalternativ. Vi beklagar att denna åtgärd inte har vidtagits. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.